Fru talman! Lars Elinderson har frågat mig om jag avser att ta initiativ till att personer som döms till utvisning från Sverige efter avtjänat straff för allvarliga brott också kan avtjäna sitt straff i hemlandet och vilka initiativ jag avser att ta för att detta synsätt också ska prägla samarbetet inom brottsbekämpningen i EU. Samarbetet regleras av flera internationella instrument. De viktigaste är 1983 års europeiska konvention om överförande av dömda personer och dess tilläggsprotokoll från 1997. Såväl konventionen som tilläggsprotokollet har införlivats i svensk rätt. Överförandekonventionen bygger på samtycke; straffverkställigheten kan överföras bara om båda staterna och den dömde samtycker till överförandet. Med stöd av tilläggsprotokollet kan överförande ske mot den dömdes vilja, bland annat om den dömde ska utvisas. Som Lars Elinderson påpekar är det inte ovanligt att svenska medborgare som döms till fängelsestraff utomlands får avtjäna straffet i Sverige. Jag ser det som en självklar utgångspunkt att personer med stark anknytning till Sverige som dömts utomlands ska få avtjäna sitt fängelsestraff här om de vill det. Kriminalvården arbetar emellertid intensivt för att personer som har dömts här men som har hemvist i något annat land ska avtjäna straffet där, särskilt om den dömde ska utvisas. Redan tidigt under verkställigheten undersöks möjligheten att överföra fängelsestraffet till det land personen sannolikt kommer att utvisas till. Det är i det landet som en anpassning till livet efter fängelsevistelsen bör göras. Detta är en angelägen fråga för regeringen. Regeringen har därför tagit upp frågan i regleringsbrevet för kriminalvården för år 2004. Kriminalvårdsstyrelsen ska rapportera antalet överförda straffverkställigheter och uppskatta handläggningstiden per land. Styrelsen ska också redovisa i vilken utsträckning möjligheten att överföra verkställigheten inte utnyttjats. År 2003 överfördes 239 personer, varav 189 till nordiska länder, för att avtjäna sina fängelsestraff i en annan stat. I år har, per den 28 maj, 141 personer, varav 111 till nordiska länder, överförts från Sverige. Ett tiotal personer kommer att överföras inom kort. Dessa siffror avser såväl personer som själva har velat bli överförda som personer som överförts mot sin vilja. Den senare kategorin ökar eftersom alltfler länder ansluter sig till tilläggsprotokollet och alltså accepterar att dömda överförs mot sin vilja till sina hemländer. Sverige uppmanar i olika kontakter länder som ännu inte har anslutit sig till tilläggsprotokollet att göra det. Detta gäller särskilt i de fall det finns många av det landets medborgare i svenska fängelser. Fru talman! Låt mig mot den bakgrunden svara Lars Elinderson att Sverige redan i dag arbetar aktivt för att straffverkställighet ska ske i det lämpligaste landet. Vi kommer att fortsätta att arbeta lika aktivt i frågan som tidigare. Jag vill avslutningsvis också nämna att kommissionen nyligen har kommit med en grönbok som bland annat behandlar frågor om hur överförande av straffverkställighet kan effektiviseras inom EU framöver. Sverige avser att aktivt delta i sådana förhandlingar.

Fru talman! Jag ska svara på frågorna. Det finns fall där det inte är meningsfullt att sätta i gång arbetet med överförande. Det gäller helt enkelt de straff som är alltför korta. Sverige har en tradition jämfört med många andra länder med relativt korta fängelsestraff där man i andra länder inte har fängelsestraff alls. Det finns alltså en del fall i Sverige. Men det är som sagt inte de fallen som vi primärt är ute efter, för då hinner man i vissa fall inte ens påbörja processen förrän fängelsestraffet är avtjänat. När det gäller kontakter med andra länder har vi delvis kontakten med de länder som har skrivit på. Det är inte så som kanske både jag och andra har sagt tidigare - att det är andra länder som inte gör någonting. Det finns faktiskt en ganska stark vilja hos andra länder att vara med i arbetet. Jag har talat med Ungern, jag har talat med ett par av de baltiska staterna som har varit med om det här och även med Polen. Det finns alltså ett starkt intresse. Självfallet är jag också angelägen om de länder som inte har skrivit på och att när tillfälle ges försöka förmå dem att skriva på. Det gäller särskilt de länder som finns inom ramen för EU, för jag tycker att principen om att det är bättre att avtjäna straffet i sitt eget hemland där man sedan också ska fortsätta leva är utmärkt. Vi förefaller vara rörande överens om detta.

Fru talman! Det måste vara 2003 och inte 1993 som Lars Elinderson avser. Om det är 2003 som avses kan jag inte svara på frågan om statistiken. Jag kan bara säga att vi driver på detta och att det är kriminalvården som arbetar med det. Det är ett relativt nytt förfarande. Men jag tycker att det framgår inte bara av statistiken utan av det antal överklaganden som kommer in, och som vi i regeringen har nästan varje vecka, att man faktiskt har kommit i gång i processen. Och jag tror att vi kommer att se en stor ökning av detta framöver, vilket vi alltså är positiva till. Sedan vill jag säga en sak när det gäller domare. Domarna ansvarar inte för överförandet. Det är inte en domares uppgift. Det tycker jag räcker som svar. Det ska bedömas huruvida det ska ske utvisning eller inte. Sedan är det andra som ska ta vid vid ett eventuellt överförande.